Herr talman! Jag har förstått att denna diskussion inte skall handla så mycket om sockerbetor i sig, utan mera om allmänna principer kring gentekniken. Från folkpartiets sida är frågan hur människan skall förhålla sig i förhållande till resten av skapelsen. Vi fäster i detta avseende stor vikt vid förvaltarskapstanken. Den erkänner människans särställning, men ställer krav på ett särskilt ansvar: Vi har rätt att bruka och utveckla, men inte att utnyttja och utarma. Vi skall använda vårt förnuft och vår kreativa förmåga för att skapa goda livsvillkor för oss själva och andra organismer som lever på jorden. Kommande generationer skall ha samma rätt som vi. Man kan på etiska grunder fråga sig om det skall vara tillåtet att genetiskt modifiera organismer för att ge dem nya egenskaper. All traditionell växtförädling och husdjursavel har sedan länge haft inriktningen att förändra organismer genetiskt och ge dem nya egenskaper, även de mest onaturliga. Med genteknik får vi nya möjligheter på gott och ont. Vi menar att den etiska diskussionen snarare bör röra de nya egenskaperna i stället för vilken teknik som används vid förädlingen. Rätt använd kan biotekniken bli ett utmärkt redskap för att förbättra nyttoväxter. Det finns emellertid också en risk att förädling med genteknik kan resultera i känsligare grödor. Biotekniken har naturligtvis också medfört nya risker för miljön. I första hand tänker man på oönskade miljöeffekter av organismer som släpps ut i naturen med flit, t.ex. inom jordbruket, eller av olyckshändelser i industrin. Speciellt har användandet av mikroorganismer och växter med förändrade gener vållat oro. Erfarenheten har visat att inplantering av främmande växtarter kan vålla svåra problem för inhemsk flora liksom för areella näringar. Genetiskt förändrade organismer anses generellt ha nedsatt konkurrensförmåga, eftersom den nya genprodukten medför en extra belastning på ämnesomsättningen som föräldraorganismen inte har. Risken att genetiskt modifierade organismer skall spridas i miljön är därför liten, men viktiga undantag kan uppstå. Därför behöver vi klara regler, så att spridning av genförändrade organismer med oönskade miljöeffekter och god fortplantningsförmåga förhindras. Regeringen kan, som jordbruksministern nämnde, i dag meddela föreskrifter som reglerar genteknik på växter och djur eller användande av gentekniskt förändrade organismer vid växtodling. Folkpartiet kräver en tydligare lagstiftning som minskar utrymmet för godtycke. För utsläpp av genetiskt förändrade organismer måste det finnas ett tillståndsförfarande. Utsläpp får inte tillåtas med mindre än att det föregåtts av väl kontrollerade fältförsök och en ekologisk riskbedömning. Tillverkaren och användaren måste vara ansvariga för eventuella skadeverkningar. Tillståndsgivande myndighet måste ha god kompetens för att pröva detta inom mikrobiologi, ekologi och populationsgenetik. Vi tycker att det är naturligt att naturvårdsverket ges i uppdrag att bygga upp denna kompetens. Vi anser också att olika myndigheters ansvar och åligganden måste preciseras. Vi tror att dessa frågor i stor utsträckning kan behandlas och hanteras av befintliga organ, men anvarsfördelningen måste vara solklar. Vi tycker att delegationen för hybrid-DNA-frågor skall ha ökade resurser och kunna göra en genomgång av ansvarsfördelningen. Delegationen bör förstärkas parlamentariskt, så att alla riksdagspartier blir företrädda. Vi tycker också att naturvårdsverket skall tillföras mera medel för att påbörja en utvärdering av bioteknikens miljöeffekter. Bioteknikområdet är i dag rättsligt oreglerat i vissa delar. Vi tycker därför att det behövs en lagreglering som klargör användningen på människor, men också användningen när det gäller utplantering av gentekniskt förändrade organismer. Jag håller med Annika Åhnberg när det gäller riskerna med Utredningssverige. Esaias Tegnér påpekade det redan på sin tid. Han uttryckte sig ungefär som så att en kommitté är en grupp människor som tar väldigt god tid på sig och inte raskar på förrän på sluttampen när de lätt förhastar sig och landar i förhastade beslut. På detta sätt arbetar nog många kommittéer även i dag när pressen på slutet blir väldigt stor på att man äntligen skall komma fram till något resultat. Jag hoppas att det inte blir så på det här området.

Fru talman! I det svar som jordbruksministern har gett Annika Åhnberg om genetiskt förändrade betor framgår med ganska stor tydlighet regeringens osäkerhet i dessa frågor. Strax före jul förra året lade vi från centerpartiet fram en ganska omfattande partimotion om bioteknik. Vi krävde där att regler, lagstiftning skulle komma till stånd och att vi över huvud taget skulle öka vår kunskap på detta område för att kunna hantera denna fråga, så att vi inte får alltför stora problem. Den gången väckte vi en slumrande regering. Man såg sig litet yrvaket omkring. Nu har regeringen, som jordbruksministern säger, fått upp en viss aktivitet. Men det är precis som Annika Åhnberg sade. Vi har inte fått ut särskilt mycket av denna aktivitet. I jordbruksutskottet har vi nu, jag vet inte för vilken gång i ordningen, bordlagt dessa frågor om bioteknik, därför att de socialdemokrater som sitter där och även något annat parti, har något slags intresse av att vänta med att behandla dessa frågor tills regeringen har fått någonting gjort. Orsaken till det har jag litet svårt att förstå, men tyvärr är det på detta sätt. Barbro Westerholm sade att det finns en risk med Utredningssverige. Vi har ju inte ens kommit så långt som till en utredning! Vi har haft vad jag skulle vilja kalla en kartläggning på jordbruksdepartementet. Det vi borde ha haft är en parlamentarisk utredning, för att lägga fast de regler som bör gälla i detta avseende. Jordbruksministern säger nu att man bör ha anmälningsplikt för forskning. Vem skall man anmäla till och på vilket sätt? När det gäller användningen på växtoch djurområdet är lantbruksstyrelsen tillsynsmyndighet, sade jordbruksministern, och det är riktigt. Men vilka kriterier skall lantbruksstyrelsen arbeta efter? Det har vi inte talat om. Därför sitter lantbruksstyrelsen i en svår situation. Lantbruksstyrelsen har inte heller den kompetens på detta område som skulle behövas och förmodligen inte heller ekonomiska resurser för att låna in den. I varje fall har lantbruksstyrelsen inte fått resurser specifikt för detta, utan får ta de resurserna från något annat. Det viktiga är att det inte finns några regler att gå efter. Vi har inte talat om vilka regler som skall gälla. De som skall göra bedömningarna får använda det förstånd de har, och det behöver i och för sig inte vara dåligt. Men vi har ingen säkerhet för hur detta kommer att hanteras. Den lagstiftning som finns är inte på något sätt heltäckande. Det är därför nödvändigt att vi får regler. Naturvårdsverket har i sitt remissyttrande över de motioner vi har lagt fram sagt att det behövs en komplettering av de lagar vi har. Också på den kanten tycker man alltså det. Jag tycker att det framgick klart av den hearing vi anordnade i jordbruksutskottet att det finns en stor osäkerhet hos många av aktörerna på detta område. De forskare och experter som finns vet inte vilka regler som gäller. Det finns i och för sig regler som är allmängiltiga för forskningen. Men det är när vi skall tillämpa resultaten av forskning som bekymmer uppstår. För detta finns i dag inga regler. Jordbruksministern säger att utvecklingen går mycket snabbt och att vi måste bygga upp vår kontrollverksamhet successivt. Men det är ju detta som är det sorgliga, jordbruksministern, att vi inte får fram kontrollmöjligheter snabbt. Just det faktum att utvecklingen går snabbt gör att vi måste arbeta snabbt. Det är inte lätt att ta steg tillbaka. Det är lättare att vidga cirkeln, om vi har gjort den för snäv. Om utvecklingen går ifrån oss får vi svårt att hämta in försprånget. Jag hoppas att vi snart skall få besked om vad denna beredning, eller vad det nu blir, skall arbeta med och vilka mål den kommer att få. Det är angeläget att någonting görs. Jag tror för min del att det är viktigt att vi utreder på vilket sätt en lagstiftning skall se ut. Jag vill inte ha någon bestämd åsikt just nu om huruvida det skall vara en heltäckande lagstiftning. Ansvarsfrågorna är viktiga. Det måste finnas ett ansvarsförhållande, regler för vem som är ansvarig när något går snett. Det finns heller inte. Vi har från centerpartiet krävt att man skall inrätta en inspektion, som håller reda på vad som händer och ser till att inga övertramp sker — en bioteknisk inspektion, bioinspektion, geninspektion eller vad vi nu vill kalla den.
Fru talman! Argumenten och förslagen går här som projektiler åt alla tänkbara håll i diskussionen mellan de talare som just har yttrat sig. Jag menar inte detta som något ironiskt. Det är inte så konstigt egentligen, eftersom detta är ett nytt område. Den bioteknik vi talar om, gentekniken, kan sägas vara ett åttiotalsfenomen. Det är en ny, modern typ av forskning och tillämp ning. Det är kanske inte så underligt att förslagen, som jag här försöker lyssna till, går i många olika riktningar. Ibland kritiseras regeringen för att vi inte gör en enda samlad bedömning, något som skulle ta tid. Å andra sidan skall vi följa utvecklingen som går mycket snabbt. Det tycker jag att vi skall göra, Lennart Brunander. Men jag menar att den uppläggning som vi har valt är ganska klok. Vi kan konstatera att vi med vår existerande lagstiftning, såsom växtskyddslagstiftningen, kan hantera de försök som görs och planeras nu i vårt land, på den nivå de ligger. Men jag tror inte att den kommer att vara tillräcklig i framtiden. Därför förbereder vi också förslag om en mera långtgående och systematisk kontroll. Lennart Brunander säger att man inte vet vem man skall anmäla till och på vilket sätt. Det står i utredningen. Där finns konkreta förslag. Utredningen remissbehandlas nu. Det är väl ändå inget fel, Annika Åhnberg, att man remissbehandlar en utredning och får in synpunkter på den innan regeringen lägger fram sitt förslag. Jag delar inte heller Annika Åhnbergs oro när det gäller vår kunskap. Hon säger att hon trodde att all kunskap fanns i jordbruksdepartementet, men hon fann att man där hade tillsatt en utredning, vilket visade att man inte hade kunskaper. Jag tror att det var ganska klokt av oss att göra som vi har gjort, dvs. föra in kunskap i vårt eget departement. Det har vi gjort genom att anlita en utredare som är kompetent. Jag menar att det är klokt av oss att föra in kunskap i departementet på ett område där forskningen är ny och går snabbt. Det är ingalunda så att vi har blivit tagna på sängen, vilket Lennart Brunander ville ge intryck av. Jag har i vart fall för min del försökt att parallellt diskutera och lägga fram förslag om kontrollmöjligheter i samband med förslag om utbyggnaden av och möjligheterna till forskning. 1988 beslöt vi om ett stort nordiskt forskningsprogram på bioteknikområdet.

Det nordiska etikutskottet under Nordiska ministerrådet är nu ett referensorgan till detta. Det kommer, ganska snart såvitt jag förstår, att gå ut till alla riksdagsledamöter i de nordiska länderna med ett antal frågeställningar av etisk karaktär, som man hoppas skall kunna leda till en intensifiering av debatten i de nordiska länderna och till att vi kan ta till oss den debatt som förs i andra nordiska länder. Det är uppenbart att vi diskuterar olika saker i de nordiska länderna. I Sverige förs en debatt kring vissa frågor när det gäller genteknik, i Danmark debatterar man andra frågor och i Norge en tredje typ av frågor. Jag tror att det är viktigt att vi får impulser från debatterna i de andra länderna och på det sättet får ett bättre underlag. En ambition som vi har haft är också att de fem nordiska länderna på ett nytt område inte skall gå fram var för sig med egna regler och sedan, kanske om tio år, upptäcka att vi borde ha harmoniserat. Vi vill se om vi kan hitta en gemensam referensram när vi successivt bygger upp kontrollsystem på dessa områden. Jag hoppas att det skall bli av värde för riksdagsledamöterna i Sverige att få del av de exempel som kommer att läggas fram. Så mycket om själva arbetssättet, som jag alltså tror är riktigt — vi bygger upp kontrollsystem från det redan existerande. Vi kan ju konstatera att växtskyddslagen täcker in det som denna interpellation gäller men inte är tillräcklig för framtiden, och vi får alltså lägga fram förslag om detta. Det efterfrågas vilka planer regeringen har i övrigt när det gäller de områden som denna interpellation inte handlar om. Jag har all respekt för att Annika Åhnberg tar upp vidare frågeställningar. Det är alldeles riktigt, som Annika Åhnberg säger, att hon framställde sin interpellation i december, och det har av olika skäl tagit lång tid innan den besvaras. Det är då rimligt att man tar in också andra frågor. Regeringen har i sin forskningsproposition — den är ju det auktoritativa uttrycket från regeringens sida — sagt att vi senare i vår kommer att lägga fram en proposition som reglerar tillämpningen av genteknik på människor. Vidare kommer regeringen att besluta om direktiv för en parlamentarisk beredning för frågor som rör genteknikens tillämpningar i stort. Det är det besked som finns från regeringens sida, som efterlyses av flera av talarna här.

Fru talman! Jordbruksministern säger att vi i oppositionen spretar åt olika håll, men av den här diskussionen noterar jag snarast att vi börjar gå åt samma håll. Vi är eniga om att inte släppa ut organismer — djur eller växter — som kan skada naturen, skada ekologin. Detta kunde vara grundprincipen i en lagstiftning som jag inte tror skall vara alltför komplicerad. Jag jämför med läkemedelslagstiftningen. Där är principen att läkemedel skall vara effektiva och att biverkningarna inte får stå i missförhållande till den åsyftade effekten. Det är den kontrollerande myndigheten som skall ge anvisningar om vilka krav man skall ställa på produkterna. De kraven förändras allteftersom vetenskapen går framåt. Jag tror inte att riksdagen skall fördjupa sig i sådana krav, för då blir det hela ett ohanterligt system och vi kommer på efterkälken när det gäller att införa förändrade eller nya krav. Det är bra att bygga på hybrid-DNA-delegationen. Jag är en varm vän av att bygga på befintliga myndigheter och organisationer, så att de förstärks personellt, kompetensmässigt och ekonomiskt. Jag noterar också att centern inte längre är övertygad om att en heltäckande biotekniklag är den ända framkomliga vägen utan att det kan finnas olika lagrum att använda i detta sammanhang. Det hälsar vi i folkpartiet med tillfredsställelse. Jag tror vi kan komma överens.

Fru talman! Det här är en mycket intressant debatt för mig som arbetade med bioteknik i mitten av 70-talet och deltog i debatten redan då, visserligen som forskare vid det tillfället. Debatten kommer tillbaka. Det som gör att den här debatten är särskilt intressant i dag är att många av dessa frågor avgörs nu. Det handlar om patent och utplantering av genmanipulerade växter. Vi vet att de anlag som finns i genmanipulerade växter kan föras över av virus och möjligen också av bakterier i naturen till vilda växter. Detta gör att man måste vara oerhört försiktig. Egentligen är det väldigt svårt att förstå varför man över huvud taget måste plantera ut genmanipulerade växter av den här typen. Risken går inte att räkna ut i förväg. Det finns ingen möjlighet att göra det. Vi kan bara gissa och hoppas. Däremot vet vi att om något går snett, som man säger, så kan vi inte reparera den skada som uppkommit. Det föreligger stora risker för genetisk erosion om man planterar ut genmanipulerade växter och djur. Det innebär helt enkelt att genbasen i naturen delvis förstörs genom de störningar som kan orsakas på det sättet, genom ekologiska obalanser och genom spridning av olika anlag och olika främmande manipulerade växter och djur. Vi borde veta bättre! Det sätt på vilket människan har exploaterat naturen de sista hundra åren har ju lett till att en stor del av de växter och djur som ursprungligen fanns här på jorden faktiskt har försvunnit. Den genetiska erosionen har på det sättet gått väldigt långt. Att i det läget späda på ytterligare med dessa metoder är något som är mycket svårt att förstå. Det finns en blind utvecklingsoptimism bakom många av de förhoppningar som satts till just biotekniken. De är många gånger uppblåsta och överdrivna. Det har väl också varit en av orsakerna till att debatterna av och till har varit ganska hårda kring de här frågorna. Nu har regeringen börjat handla och utnyttjar det bemyndigande som vi i miljöpartiet stödde förra våren som ett näst bästa förslag — vi fick ju inte igenom våra krav på lagstiftning, för det vore naturligtvis ännu bättre med en ordentlig lagstiftning på det här området; det är ju det primära kravet från vår sida. Bemyndigandet har i alla fall lett till att någonting har börjat hända. Det är viktigt att det händer så pass fort att agerandet inte kommer tio steg efter verkligheten då man måste försöka städa upp fastän det är för sent. Jag kan bara hoppas att vi, eftersom vi har en enig riksdag — möjligen bortsett från moderaterna som inte har uttalat sig här i dag —, vad gäller utplantering av organismer i naturen är oerhört försiktiga om vi alls skall gå med på det. Regeringen borde känna starkt stöd för att lägga fram ett lagförslag till riksdagen och även i övrigt stärka regeringen så att beskeden blir entydiga. Det har ju nyligen hållits en stor bioteknisk konferens i Sollentuna som organiserades av SJFR. Då gav ett antal människor uttryck för den blinda utvecklingsoptimismen: bioteknik och genteknik skall lösa all världens problem. De klagade naturligtvis, eftersom man runt om i världen börjar reglera detta område, vilket de tyckte var hemskt. Detta visar väl att det nu pågår något av en kapplöpning, tyvärr, mellan å ena sidan de företag som vill tjäna mycket pengar på verksamheten — och till dessa företag är knutna vissa forskare — och å andra sidan parlament och regeringar i olika länder. Det är viktigt att något verkligen händer. Jag vill också framhålla en annan sak. I Danmark var man tidigt ute med en gentekniklag. Många trodde väl då att resten av Europa skulle följa efter. Men det som hänt är väl snarast ett stort svek mot Danmark. I Danmark har man nu gjort allt för att luckra upp lagen och för att t.o.m. sabotera den från jordbrukets sida. Jag hoppas verkligen att vi skall ändra på detta, så att sveket blir historia och vi får någon ordning.
Fru talman! Det har sagts är att det egentligen inte är gentekniken i sig som är det viktigaste utan resultatet av den. Och det är klart att en hel rad frågor som vi ställer med anledning av gentekniken, t.ex. de etiska, borde vi ha ställt långt tidigare. Det har nämligen även inom det som vi kallar traditionell växtförädling och djuravel skett en sådan utveckling att det verkligen finns många saker som rent etiskt kan ifrågasättas. Men det faktum att vi inte i tid har ställt dessa frågor på andra forskningsområden får inte hindra oss från att ställa dem nu. Vad vi möjligen kan göra är att utsträcka dem till att även gälla andra områden, t.ex. växtförädling och djuravel. Dessutom är gentekniken en oerhört kraftfull teknik, vars resultat vi inte i alla delar kan bedöma konsekvenserna av. Därför är den speciellt viktig. Naturligtvis var det bra, herr jordbruksminister, att denna utredning gjordes på departementet. Men utredningen handlar ju till stora delar om hur situationen är och var man i olika länder befinner sig när det gäller denna utveckling. Det som oroar mig litet grand är att man inte kontinuerligt har den kunskapen levande på departementet. Det tror jag att man måste ha på ett så viktigt område där utvecklingen går så snabbt. Det var inte fel att utredningen tillsattes, men det hade varit ännu bättre om man kontinuerligt hade haft denna kunskap på departementet. Det är, som sagt, visserligen ett område som är nytt och där utvecklingen går snabbt, men det är inte så nytt — det dök inte upp förra året. En utredning lades fram 1984, men den har regeringen stoppat i byrålådan. Att denna forskning finns och utvecklas har ju varit känt under några decennier. Jag tycker precis som Barbro Westerholm att det från flera partier egentligen redovisas en ganska välutvecklad och enhetlig syn på vad samhället behöver, t.ex. att det behövs någon typ av myndighet — en inspektion eller en delegation — och man kan diskutera var den skall ligga. Men det behövs en resurs som från samhällets sida hanterar dessa frågor. Det behövs en lagstiftning. Om det skall vara en eller flera lagrum är egentligen inte det viktigaste, men det behövs en lagstiftning. Det verkar som om i stort sett alla har insett och är överens om detta. Det är regeringen som vi väntar på. Det är märkligt att allt detta fortfarande är så oklart i jordbruksministerns svar. Det är oklart enligt vilka kriterier tillåtlighetsprövning på lantbruksstyrelsen skall gå till, och det är fortfarande oklart när direktiven till denna beredning skall komma. Och hur skall denna beredning förhålla sig till den utredning som är gjord på jordbruksdepartementet? Är det ett arbete som löper för sig? Skall dessa förslag bedömas och genomföras för sig, och skall beredningen syssla med något annat? Hur förhåller sig beredningen och den gjorda utredningen till det som lantbruksstyrelsen skall göra? Är det att betrakta som ett provisorium i avvaktan på ett mer långsiktigt system? Hur skall det bli med prövningen när det gäller växtförädling? Det finns en lång rad frågor som vi inte har fått svar på. Det är faktiskt ganska bråttom med detta klargörande.
Fru talman! När man ändrar arvsanlagen hos en växt eller ett djur har man något speciellt motiv och vill åstadkomma något. Det har naturligtvis alltid varit på det sättet. Men när gentekniken nu tas till hjälp kan saker och ting göras som tidigare var omöjliga att göra, och man kan göra saker och ting som är helt onaturliga. Detta är faran med denna nya teknik. En annan fara är att detta inte sker i första hand av omtanke om naturen, artrikedom, osv. utan att det sker för att man har ett bestämt syfte med en bestämd växt. Med utgångspunkt i detta förs nu en diskussion om att man skall göra betena mer resistenta mot gifter som skall sprutas på dem. Men det kan ju inte vara någon av de viktigare utvecklingsfrågorna att ta fram sådana växter. För mig är det ganska onaturligt att man skall göra det. Detta speglar något av behovet av regler för vad som skall tillåtas och inte. Då kommer man in på ett annat område, nämligen att man måste kunna göra riskvärderingar och riskbedömningar. Inte ens vid dagens forskningsprojekt görs sådana riskbedömningar. Det fick vi klart för oss i den utfrågning som jordbruksutskottet anordnade. Men vid dessa forskningsprojekt hanteras ju ändå det hela i kontrollerade former. Men innan vi släpper ut sådana saker i naturen måste riskvärderingar göras, så att vi vet vilka risker som tas och så att vi kan sätta stopp för detta om vi vill. Detta är nödvändigt för lantbruksstyrelsen eller någon annan som skall göra en bedömning att ha i bakgrunden. Nu säger jordbruksministern att det pågår ett nordiskt samarbete och att man skall få fram en nordisk ståndpunkt. Men hur kommer detta arbete att förhålla sig till de förslag som regeringen eventuellt skall lägga fram? Kommer detta att ytterligare försena regeringens handlande? Den information som vi enligt jordbruksministern kommer att få kommer naturligtvis att vara positiv. En fråga som centern har tagit upp är att mer information måste föras ut, så att vi alla blir mer kunniga om detta, vi här i riksdagen och människor ute i landet, eftersom de åtgärder som skall vidtas måste bygga på kunskap som vi och andra har. Jordbruksministern sade att vi stretar åt olika håll. Men jag tycker inte som andra här att det är så farligt. Å andra sidan är det inte heller så konstigt att det finns olika åsikter. Därför är det viktigt med en parlamenterisk utredning, så att alla partier kan vara med och diskutera och så småningom komma fram till ett förslag. Egentligen borde den utredningen redan ha påbörjats.
Fru talman! Först vill jag invända mot att Annika Åhnberg sade att hon inte har fått svar på sina frågor. Annika Åhnberg har ställt en interpellation om planerad odling av genmanipulerad sockerbeta. Jag anser att Annika Åhnberg har fått ett ordenligt svar på den frågan. Sedan har jag sagt att det är naturligt att Annika Åhnberg, eftersom det har gått lång tid, tar upp en mängd andra frågor. Men hon har förvisso fått svar på det som interpellationen gäller. Så sent som i mitt förra inlägg sade jag att vi måste gå stegvis fram och utnyttja befintlig lagstiftning, vilket lantbruksstyrelsen nu har att arbeta med, med det tillstånd som den får. Därutöver får vi i framtiden ha ett kontrollsystem med vilket man kan fånga in det som i dag inte är aktuellt men som i framtiden kan bli aktuellt med betydligt vidare typer av forskningsinsatser. Det är precis vad jag tidigare har sagt. Det är därför som vi både agerar nu med hjälp av befintlig lagstiftning och lägger fram förslag för en bred remiss på ett mer samlat kontrollsystem som kan komma att behövas när forskningen har kommit ännu längre än i dag. Eftersom flera talare här har påstått att det inte skulle finnas kriterier för lantbruksstyrelsens prövning och att man har efterlyst detta men inte fått det, vill jag understryka att det står i den förordning som regeringen har beslutat om vilka kriterier som gäller för lantbruksstyrelsens prövning. Det sägs bl.a. att odlingen inte får innebära risk för utarmning av den genetiska mångfalden. Det är alltså en mycket viktig fråga som jag tror att samtliga talare här har tagit upp och som jag tror att vi är helt överens om. Eftersom detta gäller växter säger vi också att om dessa växter som skall användas som livsmedel eller foder skall man särskilt beakta de etiska aspekterna. Dessutom har vi sagt, beträffande den riskbedömning som Lennart Brunander var inne på, att man inte får lämna tillstånd om odlingen innebär risker för omgivningen eller miljön. Förvisso finns det former för sådan riskbedömning, och den sker och har tidigare skett i Sverige. För att knyta an till vad som sades i debatten om Danmark är det inte så att Danmark har en lagstiftning som innebär att man har svikit något förbud i en dispenslagstiftning. Förra året gjordes det på Lolland i Danmark försök med utplantering av just en gentekniskt förändrad sockerbeta, och i det sammanhanget genomfördes riskbedömningar som låg till grund för besluten. De kriterier som man har efterlyst och påstått inte fanns, föreligger alltså i den förordning som regeringen har beslutat om. För att gå in på den principiella frågan kan jag så gott som helt instämma idet som Annika Åhnberg sade om att gentekniska förändringar och de principiella frågeställningar som det väcker av etisk karaktär illustrerar allmänna etiska principer, som är mycket viktiga även vid traditionellt avelsarbete och traditionell växtförädling. Jag kan helt hålla med om detta, och man kan säga att vissa frågeställningar tillspetsas och fokuseras ytterligare av en teknik med den precision som gentekniken har. Men vi har förvisso inte heller i fråga om detta varit nymornade. När vi lade fram det förslag, som jag är glad att riksdagen i stor enighet antog, om den nya djurskyddslagen skedde det från allmänna etiska principer som i hög grad gäller kritiken av det traditionella avelsarbetet, t.ex. i fråga om svin. Detta har lett fram till de bestämmelser som vi har fattat beslut om. Dessa får som en naturlig konsekvens förbud mot hormonanvändning och gentekniska förändringar på djur. Det är alltså en principiellt grundad etisk bedömning, där gentekniken är en av de olika former för förändringar som vi säger nej till. Där råder stor enighet. Så på den punkten har vi väl sammanhållen etisk syn i t.ex. djurskyddslagen. Det är sannerligen ingenting nymornat i detta. Det ställdes också frågor om skadeståndsskyldigheten. Här gäller som i andra sammanhang, vare sig det gäller växter eller annat, de allmänna skadeståndsrättliga principer som vi har i samhället. Riksdagen har ganska nyligen avslagit ett förslag om att man skulle ha särskilda regler för bioteknisk verksamhet. Lagutskottet skickade förslaget på remiss — det var en ganska bred remiss. Samtliga remissinstanser menade att man borde tilllämpa de allmänna skadeståndsrättsliga principerna och inte ha specifika ansvarsförsäkringar för bioteknisk verksamhet.
Fru talman! Jag tycker att Roy Ottosson var väldigt negativ när det gäller bioteknikens möjligheter. Vi skall komma ihåg att det inom biotekniken också finns möjligheter till en bättre avloppsvattenrening, miljövänligare processmetoder och mer miljöanpassade brukningsmetoder. Behovet av miljöstörande gödsel kan minskas. Så vi får inte glömma bort de positiva sidorna. Jag skulle vilja se en paragraf i denna lag i stil med följande: Gentekniskt framställda organismer, växter, djur och läkemedel skall vara till gagn för människor och natur. Skadeverkningarna får inte stå i missförhållande till den åsyftade positiva effekten. När det gäller utredandet och breda remisser är det att hoppas på att arbetet nu går undan. Regeringen har inte utmärkt sig för någon särskild snabbhet i andra sammanhang. Jag kan erinra om läkemedelsutredningen, som är det område som jag kan bäst. Utredningen tillsattes 1983, den var klar 1987, och remissomgången var klar 1988. Det är ganska solklart vad som behöver göras, men vi har fortfarande inte sett någon proposition. Den aviseras till hösten. Jag hoppas att det är hösten 1990 som det gäller. Jag hoppas verkligen att arbetet kring biotekniken går fortare än vad det har gjort på läkemedelsområdet. Tack.
Fru talman! Min bedömning är faktiskt att delar av oppositionen i denna fråga tycks pressa regeringen framåt. Det går väldigt sakta. Jag fick svar på min första fråga, och det har jag fått redan tidigare i praktisk handling. Men detta svar väckte nya frågor, och på dessa fick jag inget svar i dag heller. Det är faktiskt mycket beklagligt. De grunder för riskbedömningen som jordbruksministern redogjorde för är väldigt vagt formulerade och skulle lika väl kunna ligga till grund för ett generellt stopp som till ett fritt fram för det mesta som i dagens läge skulle kunna föreslås i Sverige. Det menar jag är otillräckligt. Vi från vpk-s sida har föreslagit att man i avvaktan på tydligare och mer genomarbetade regler skulle ha ett tillfälligt stopp, inte för forskningen utan just för den praktiska tillämpningen när det gäller växter. Jag tror att detta med tanke på den oklarhet som råder hade varit en bättre väg att gå. Som jordbruksministern själv tidigare sade är det väldigt nära mellan forskning och tillämpning på detta område. Det beror i mycket hög grad på vilka som har resurser att avsätta till denna forskning. Det är ingen tillfällighet att det är herbicidresistenta grödor som det är intressant att plantera ut och inte grödor som är resistenta mot själva skadeangreppen, som det ju också går att arbeta med när det gäller genteknik, vilket också görs inom grundforskning. Tyvärr går det långsammare, därför att man där som regel har mindre resurser än i de stora företagen. Vi har koncentrerat oss i väldigt hög grad på de i och för sig oerhört viktiga diskussionerna om etik, säkerhet och miljöpåverkan. Men vi måste också ta in den minst lika viktiga diskussionen om vem som har makten över utvecklingen. Det handlar inte bara om att kontrollera de projekt som faktiskt genomförs. Det handlar i lika hög grad om de ur mänsklighetens överlevnadssynpunkt viktiga projekt som inte genomförs, därför att resurser inte kanaliseras till dem utan dit där det finns ekonomisk vinning att hämta, hos de företag som styr denna utveckling. Jag anser att vi även inom det området måste för det första skaffa oss kunskaper om hur det ser ut och för det andra fundera över om detta föranleder oss att göra några omdisponeringar i samhällets möjligheter att satsa på forskning. Det är ytterligare ett område när det gäller den avancerade biotekniken där vi från samhällets sida och från regeringens sida är på efterkälken.
Fru talman! Även jag vill något uppehålla mig vid den vidare konflikten när det gäller den nya biotekniken som består i att den gynnar vissa krafter och missgynnar vissa andra. Jag kom spontant att tänka på det faktum att väldigt många studerande på högskolorna i Sverige vill satsa på ekologisk odling och miljövänligare brukningssätt där man går ifrån växtgifter och konstgödsel. Det är betydligt färre som intresserar sig för biooch gentekniken. Men på anslagssidan är det tvärtom, och i fråga om antalet utbildningsplatser är det också tvärtom. Det är alltså de etablerade, naiva utvecklingsoptimisterna, som jag ibland kallar dem, som vill ha denna bioteknik, för den passar in i det mönster som i dag dominerar inom jordbruket. Det är just storföretagen, som Annika Åhnberg tog upp här, som driver fram den här utvecklingen. Jag tycker att det är viktigt att vi som parlamentariker och som företrädare för hela folket tänker efter vad som egentligen är bäst för miljön och människorna på lång sikt. Jag för min del är helt övertygad om att det är på de ekologiska brukningssätten som vi måste satsa. Då finns inte längre stort utrymme kvar för den gentekniska inriktningen — det är ganska självklart. Man kan inte göra allt samtidigt. Så jag tror att man skall ta sig en funderare även på detta och kanske styra pengarna hårdare till den ekologiska odlingen och inte lika självklart till den gentekniska. Beträffande t.ex. Danmark menar jag att det var ett svek i det avseendet att Danmark som land gick före internationellt sett med en genlagstiftning och lagstiftning över huvud taget på detta område. Hade fler länder följt efter, byggt på och utvecklat denna idé, hade vi kunnat slippa en del av de debatter som vi nu har och också en del av de problem som vi med största sannolikhet kommer att få. Barbro Westerholm tyckte att jag var litet för negativ och räknade upp några tänkbara positiva effekter av gentekniken och den därtill hörande biotekniken. Det är ajälvfallet riktigt att man kan göra mycket med denna teknik, men man kan också göra det på andra sätt. Det handlar om ett val. Det är så i politiken också. Man måste välja. Det gäller då att välja det som vi vet innebär den minsta risken och som vi vet blir bärkraftigt och verkligen miljöriktigt på lång sikt. Vi skall försöka undvika sådant som medför onödiga risker. Det är detta debatten ytterst handlar om.
Fru talman! Jag delar helt Annika Åhnbergs värderingar när det gäller s.k. herbicidresistens vare sig det gäller gentekniska ingrepp eller vanlig växtförädling, där ju resistensförädling är ganska vanlig. I Sverige strävar vi efter att kraftigt minska bekämpningsmedelsanvändningen. Vi har ju ett program för halverande av detta till utgången av detta år. Vi har lagt ut ett uppdrag för att se hur vi ytterligare skall kunna minska bekämpningsmedelsanvändningen därefter. Det är naturligtvis helt meningslöst och negativt med en utveckling som handlar om att göra växter resistenta mot bekämpningsmedel. Jag håller fullständigt med Annika Åhnberg om detta. Det viktiga är att styra in resistensförädlingen på just resistens mot själva sjukdomen, vare sig det är insektsangrepp, svampangrepp eller vad det nu må vara. Vi är fullständigt överens på den punkten. Jag har i en rad sammanhang uttalat min kritik mot den typen av inriktning. Jag menar att vårt bekämpningsmedelsprogram, med en rad insatser för att minska bekämpningsmedelsanvändningen, leder till att vi i Sverige inte får den typen av utveckling. Jag menar vidare att den kritik som har riktats här mot senfärdighet osv. inte är berättigad. Tvärtom har det varit en ganska hög aktivitet från regeringens sida på ett område statt i snabb utveckling. Vi fick för några år sedan en samlad djurskyddslag. Vi har därefter gått ut med ett bemyndigande för att ta tag i den akuta växtskyddssituationen när nu växtförädling kommer in på det gentekniska området. Vi har skaffat oss möjligheter att väl kontrollera de typer av försök som är aktuella i dagens perspektiv. Därvidlag är vi inte senfärdiga, och vi har, som sagt, goda kontrollmöjligheter. Vi har en avancerad forskning i vårt land. De forskarutlåtanden som fogas till denna typ av tillståndsprövning och som vi hade möjlighet att ta del av förra året är av hög kvalitet. Men detta hindrar inte att vi i framtiden med tanke på den mycket snabba utvecklingen av forskningen på det biotekniska området kan komma att ställas inför problem som vi inte kan bemästra med dagens system. Det är därför som vi parallellt har arbetat med att inte långhala, Barbro Westerholm, en utredning utan tvärtom tagit fram en utredning inom vårt område som har arbetat snabbt och som har lagt fram förslag som nu är ute på remiss, för att vi skall se hur vi skall kunna bygga upp mer heltäckande system för de behov som kan uppkomma i framtiden. Det är att vara ganska framsynt. Jag vill inte att vi skall förhäva oss över våra insatser, men jag menar att vi väl har grepp om den aktuella utvecklingen. Jag kan också säga att vi i jämförelse med andra länder ligger mycket hyggligt till när det gäller möjligheterna att kontrollera det som kan ske i framtiden, vare sig det gäller Danmark, USA, Västtyskland eller andra länder.

Fru talman! Ulla Tillander har frågat mig om jag vill förklara varför den rigorösa lagstiftningen för svenskt jordbruk när det gäller behandlingen av flyghavre plötsligt förbytts i en låt-gå-liberal anda när det gäller import. Ulla Tillanders interpellation innehåller en rad uppenbara felaktigheter. Ulla Tillander säger att regeringen inte uppfyller elementära krav på rättvisa då regeringen ställer lägre krav på importerade spannmålsvaror än på de inhemskt producerade när det gäller flyghavreförekomst. Det förhåller sig emellertid i verkligheten tvärtom. Jag har för kort tid sedan, den 16 och 23 januari, här i riksdagen utvecklat min syn beträffande importen av rågvete. När det gäller frågan om gräns skydd för rägvete sade jag den 16 januari att enligt min mening ett gränsskydd bör upprättas även för rågvete. Rågvete är i dag bundet i GATT till s.k. 0-tull. Den innebär att Sveriges gränsskydd för närvarande inte omfattar rågvete. Det är min avsikt att i GATT ta upp frågan om rågvete så att ett gränsskydd så snart som möjligt kan upprättas även för rågvete. Kommerskollegium har på regeringens uppdrag undersökt olika alternativ för att åstadkomma detta. Kollegiet anser inte att nödfallsåtgärder kan tillgripas för att stoppa importen. För detta måste en klar och allvarlig skada kunna påvisas. Kollegiet anser inte att underlag för ett sådant påstående finns. Myndighetens bedömning är att ökningen av importen av rågvete skulle kunna motivera en omförhandling av bindningen i GATT enligt den normala procedur som gäller för sådan omförhandling. Detta innebär att Sverige måste vara berett att erbjuda likvärdig kompensation om anspråk ställs på detta. Sådan kompensation skall i första hand ges på näraliggande varuområden. Jag delar kommerskollegiums uppfattning. Inom regeringskansliet förbereds nu en Beträffande innehållet av flyghavre i importerade rågvetepartier och lagstiftningen på området, dvs. lagen om skydd mot flyghavre, har jag den 23 januari i riksdagen bl.a. konstaterat och konstaterar återigen, att samma regler gäller för transport, slutlig användning, finmalning m.m. av såväl inhemsk som importerad spannmål som innehåller flyghavre. I ett avseende är reglerna strängare för importerad spannmål. För den gäller att det dessutom kan krävas ett särskilt tillstånd av lantbruksstyrelsen för att man skall få transportera spannmål som innehåller högre halter av flyghavre än Lantbruksstyrelsen är den centrala tillsynsmyndigheten för flyghavrelagen. Enligt lagen får inte växtodlingsprodukt som innehåller flyghavre transporteras, förvaras, hanteras eller slutanvändas på ett sådant sätt som innebär fara för att flyghavre sprids. Detta gäller, som jag flera gånger har påpekat, både för inhemskt producerade och för importerade produkter. Lantbruksstyrelsen har i föreskrifter till lagen angett vissa regler för hur t.ex. transporter av spannmål som innehåller flyghavre skall gå till för att fara för spridning av flyghavre inte skall anses föreligga. Det transporttillstånd som lantbruksstyrelsen har meddelat i det fall Ulla Tillander avser innebär ingen avvikelse från gällande försiktighetskrav. Lantbruksstyrelsen konstaterar i ett pressmeddelande att flyghavreinslaget i det fall Ulla Tillander avser är lägre än i ett stort antal inhemska partier som transporteras på våra vägar utan medgivande från lantbruksstyrelsen. Det behövs inte, eftersom vi inte har lika stränga bestämmelser för inhemska partier. Det är alltså inte så som Ulla Tillander vill göra gällande, nämligen att importerad spannmål får hanteras på ett lättvindigt sätt i förhållande till den inhemska när det gäller flyghavreförekomst, utan precis tvärtom. Reglerna är strängare för importerad vara.

Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation, men när man tar del av jordbruksministerns svar kommer man att tänka på Tegnérs ord ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”. Svaret är så oprecist i vissa delar att det i stället för att skapa klarhet väcker nya frågor. Jag vill i alla fall ta fasta på några saker som man kan urskilja och som förhoppningsvis kommer att bli avgörande för frågans vidare öde, om min tolkning är den rätta. Jordbruksministern säger: ”Det är min avsikt att i GATT ta upp frågan om rågvete så att ett gränsskydd så snart som möjligt kan upprättas även för rågvete.” Det är bra, och hade detta varit hela svaret, så hade allt varit gott och väl. Här sägs rent och klart att gränsskydd skall införas, t.o.m. så snart som möjligt, och därmed erkänns också att det är självklart att ett gränsskydd skall finnas. Det sades också den 16 januari, för två månader sedan. Sedan dess har frågan inte blivit mindre brännande. Tvärtom har den fått en hög aktualitet genom att människor ute på fältet har fått uppleva vad detta bristande gränsskydd innebär. Uppenbarligen är det så att Sverige är tämligen ensamt om att sakna gränsskydd för den nya typ av säd som rågvetet är. Man frågar sig: Hur kommer det sig att den svenska regeringen har försatt Sverige och svenskt jordbruk i en sådan situation? Det innebär ju att man Öppnar gränserna på vid gavel för ett sädesslag som har okända egenskaper, eftersom det är tämligen nytt, i synnerhet för svensk flora. Ingen vet om det är behäftat med okända sjukdomar. Dessutom är svensk lagstiftning uppenbarligen inte anpassad till detta, eftersom jordbruksministern nu överväger att införa ett gränsskydd. Ändå är importen i full gång. Denna senfärdighet är med förlov sagt svår att begripa. Det här är ett område där man inte hade behövt låta sig överrumplas. I den situation som har uppkommit anser jag att det är jordbruksministerns skyldighet att snabbt vidta åtgärder som skyddar svenskt jordbruk mot en sådan äventyrlig import som det här är fråga om. Kampen från böndernas sida mot det flyghavrebemängda rågvetet är rigorös, det tror jag mig veta. Det importerade rågvete som för närvarande ligger i Malmö hamn har inte kontrollerats på samma rigorösa sätt. Det tror jag mig också med bestämdhet veta. Den kontroll som utövas vilar ju i första hand på importör och exportör, som båda har ett vinstintresse att främst ta hänsyn till. Det är först när det kommer till Sverige som lantbruksstyrelsen kan utöva sin kontroll, och då är det så dags. Jag skulle vilja se den tjänsteman som effektivt skulle kunna utöva sådan kontroll och i händelse av negativt resultat skicka tillbaka några tusen ton rågvete. Man kan nu bara hoppas att statsrådet vidtar åtgärder, och det finns flera anledningar till det. För det första bör man förhindra spridningen av flyghavre med de risker det medför. För det andra behöver svenskt jordbruk ett gränsskydd på det här området, på samma sätt som man har i andra länders jordbruk. För det tredje vet vi att denna import kommer från Polen, ett land som så innerligt väl självt behöver sin säd och som också får motta stora kvantiteter från väst. Det finns också ett fjärde skäl, och det är att jordbruksministern borde vara rädd om sitt eget goda namn och rykte inom det om råde som han är satt att värna och vårda. Vi vet alltså att frågan om gränsskydd för rågvete först kom upp den 16 januari, men än viktigare är frågan: När räknar jordbruksministern med att det kan bli resultat?
Fru talman! Jag noterar först att Ulla Tillander har gått ifrån de värsta felaktigheterna i interpellationen. Jag beklagar att den skrevs i uppenbar strid mot den kunskap som hade gått att få. Det är ingalunda så att importerat rågvete kontrolleras mer bristfälligt än det inhemska, som Ulla Tillander uttryckte det, i varje fall inte enligt lantbruksstyrelsens uppfattning. Jag läser ur lantbruksstyrelsens utlåtande över LRF:s i Skåne skrivelse: De risker för ytterligare spridning av flyghavre vid hanteringen enligt styrelsens föreskrifter som LRF säger sig befara är emellertid starkt överdrivna. Utan att förringa importproblemet kan dock fastslås att den allt överskuggande spridningsrisken härrör från flyghavre vuxen på svensk mark. Lantbruksstyrelsen gör alltså en helt annan värdering än Ulla Tillander — hennes värdering görs på oklara grunder. Prover tas alltså av importören i samband med importen men också av svenska myndigheter. Kontrollen är mer utvecklad där än när det gäller den svenska säden. Så förhåller det sig enligt lantbruksstyrelsen. Om Ulla Tillander har annan information vore det intressant att få ta del av den och få veta varifrån den kommer. När det sedan gäller gränsskyddet är det som sägs ingalunda oklart. Vi har givit ett uppdrag till kommerskollegium att undersöka om det är möjligt att gå den snabbaste vägen och vidta nödfallsåtgärder. Kommerskollegium har konstaterat, på de grunder som jag läste upp i mitt svar, att man inte anser det, utan man menar att det bör bli en vanlig förhandling. Vi avser därför att starta en sådan förhandling när vi har fått kommerskollegiums beslut. Vi har tagit kontakt med polackerna. Det är snarast den polska regeringen som bör uttrycka en värdering om vad som är viktigt för Polens eget konsumtionsbehov av rågvete. Polackerna har vid den första kontakten beklagat den svenska förhandlingen med hänvisning till den potential av rågveteodling som finns i Polen. Vi har alltså startat förhandlingen, och den kommer att notifiera: nart som möjligt. Som svar på Ulla Tillanders fråga kan jag säga om den här typen av förhandlingar om gränsskyddsförändringar, om det inte uppstår problem eller speciella komplikationer — som det givetvis kan göra i en förhandling — att tre fyra månader är en rimlig tid men att det självfallet kan ta längre tid om förhandlingarna skulle leda till speciella problem. Det är alltså prognosen för en normal förhandling när det gäller att förändra gränsskyddet.

Fru talman! Jag tror inte att bönderna hade känt den stora oro som de känner om de hade kunnat vara säkra på kontrollen. Det är ett faktum. När jordbruksministern hänvisar till felaktigheterna vill jag framhålla att min fråga gällde just varför behandlingen här hemma hade förbytts i en låtgå-liberal anda när det gäller import. Det är ju så att Sverige troligen är det enda land som inte har något gränsskydd, och statsrådet säger själv att han är angelägen om att ett sådant nu införs. Vi vet att det finns importerade rågvetepartier med en mycket stor mängd flyghavrekärnor, som är ett mycket svårbekämpat ogräs. Det finns en lag som ställer krav på de svenska odlarna när det gäller flyghavre, och med tanke på det är rågveteimport mycket allvarlig. Det har tagits prover som visar att det finns alldeles för mycket flyghavrekärnor per kilo och att det finns mycket annat ogräs i rågvetet. Det ställs hårda krav på svenska spannmålsodlare när det gäller bekämpningen av inte minst flyghavre, så man får verkligen hoppas att jordbruksministern når framgång inom GATT i denna fråga. Det är många som förväntar sig att något görs, och besvikelsen kommer att bli stor om handlingskraften uteblir. Om det skulle vara något fel i min interpellation ligger problemet ändå inte där, utan det stora problemet ligger i att det hitintills inte har gjorts någonting i denna fråga. Nu har frågan tydligen också behandlats i jordbruksutskottet med anledning av motioner från bl.a. centerpartiet, och ett enigt utskott står bakom krav på att importavgift skall införas. Det måste vara ett stöd för jordbruksministern. Det är en ganska liten grupp som är verksam inom svenskt jordbruk i dag, men om jag tänker på vad de producerar i tjänster och livskvalitet, när det gäller miljövård och landskapsvård, skulle jag vilja travestera Churchills ord om att sällan har så många haft så få att tacka för så mycket. Nu har jordbruksministern verkligen möjlighet att visa att regeringen tar böndernas oro och besvikelse på allvar. Han har också möjlighet att se till att det händer något när det gäller rågveteimporten, så att den likställs med annan spannmålsimport och beläggs med en införselavgift.
Fru talman! Det är egendomligt att Ulla Tillander å ena sidan talar om den oro som finns hos bönderna och å andra sidan bidrar, i onödan, till oron genom att sprida felaktiga uppgifter. Det är inte första gången under det här året som man i riksdagen har ställt frågor som bygger på helt felaktig information, där det hade varit lätt att ta till sig korrekt information.
Fru talman! Det var en mycket märklig kommentar från jordbruksministerns sida, då min interpellation är föranledd just av oron ute bland bönådan hänsyn till jordbruksministern att vi underlåter att framställa interpellationer. Rågvete är en ny typ av spannmål, och inte minst därför är det viktigt att kontrollera importen — det borde och kunde ha gjorts tidigare. Det finns alltför stora mängder flyghavrekärnor i det importerade rågvetet; detta är alla medvetna om. För svenska odlare finns det en lag som ställer krav som bönär mycket angelägna om att efterleva. Jag hoppas att jordbruks derna. Det kan inte tas derna också ministern är medveten om det. Man kan förstå deras upprördhet, när tiden går och ingenting sker med det rågvete som importeras, medan de själva har gjort mycket stora ansträngningar och har lagt ner betydande kostnader på att utrota flyghavren ute på fälten. Vi får trots allt hoppas att någonting händer. Oron ute bland bönderna beror inte på de interpellationer som framställs här, utan den beror på underlåtenheten från jordbruksministerns sida.
Fru talman! Jag kritiserar ingalunda att interpellationer framställs, utan jag tycker tvärtom att det är trevligt och stimulerande med interpellationsdebatter. Vad jag kritiserar är att riksdagsledamöter, som har goda möjligheter att skaffa sig ordentlig information, skriver in direkt felaktiga upplysningar i sina interpellationer och därmed ger många bönder, som kanske litar på sina riksdagsmän, uppfattningen att sakförhållandena är annorlunda än de faktiskt är. Flyghavreproblemet är förvisso ett stort problem, och många svenska bönder arbetar hårt för att få bort det. Tyvärr är det ändå ganska allmänt spritt, särskilt i slättbygderna i Malmöhus län, där man har rapporterat förekomst av flyghavre i 84 36 av församlingarna. Som jag har sagt tidigare tar lantbruksstyrelsen i högsta grad den hårdare kontrollen av importen på allvar. Utan att förringa importproblemet fastslår man att den allt överskuggande spridningsrisken härrör från flyghavre, vuxen på svensk mark.

Herr talman! Håkan Hansson har frågat industriministern om bl.a. säkerhetsförhållandena vid Greifswaldreaktorerna i DDR samt om åtgärder som minimerar eller undanröjer risken för att en reaktorolycka i Greifswald drabbar Sverige. Kurt Ove Johansson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen har vidtagit och kommer att vidtaga med anledning av den hotbild kring de östtyska kärnkraftverken som nu framkommit. Vidare har Rolf L Nilson frågat mig om jag bl.a. är beredd att ta initiativ till en konferens om miljö och energi i Östersjöregionen med tonvikt på kärnkraften. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på alla interpellationerna. Jag avser nu att besvara dem i ett sammanhang. Allt sedan olyckan i Tjernobyl år 1986 har vi alla på ett konkret sätt blivit medvetna om att en olycka i en kärnkraftsreaktor inte är en enskild stats angelägenhet. Inom det Internationella atomenergiorganet, IAEA, utarbetades omedelbart efter olyckan två internationella konventioner om tidigt varsel samt bistånd vid en kärnenergiolycka. Båda konventionerna har trätt i kraft. Regeringen driver sedan många år frågor om ökad säkerhet i kärnteknisk verksamhet, både inom IAEA och i andra internationella sammanhang. Svenska experter, från både myndigheter och företag, medverkar också i ett antal internationella arbetsgrupper och kommittéer inom kärnsäkerhetsområdet. Som komplettering till TAEA-konventionerna har Sverige träffat bilaterala avtal om varsel vid en olycka och information om kärntekniska anläggningar med de närmaste grannstaterna. Avtalet med DDR trädde i kraft den 12 april 1989. Genom avtalet har direkta kontakter skapats mellan å ena sidan de svenska myndigheterna kärnkraftsinspektionen och strålskyddsinstitutet och å andra sidan den östtyska kärnsäkerhetsoch strålskyddsmyndigheten . Myndigheterna har kommit överens om att utväxla sådan säkerhetsinformation om anläggningar i resp. land som gör det möjligt att bedöma riskerna för och konsekvenserna av en olycka. Detta arbete pågår. Som ett led i detta informationsutbyte besökte en svensk expertgrupp från SKI, SSI samt miljöoch energidepartementet den östtyska myndigheten för två veckor sedan. Myndigheterna kom därvid bl.a. överens om att ytterligare stärka informationsutbytet kring händelser vid de kärntekniska anläggningarna i resp. land. Expertgruppen gjorde också ett besök vid Greifswald för att på plats diskutera säkerhetsläget vid dessa reaktorer. Kärnkraftverket i Greifswald består av fyra reaktorer i drift, en femte reaktor under provdrift samt ytterligare tre reaktorer under uppförande. Reaktorerna har levererats från Sovjetunionen och är av så kallad tryckvattentyp . Förutom elkraft levererar kärnkraftverket också fjärrvärme till staden Greifswald. Aggregaten 1-4 tillhör den första generationen VVER-reaktorer och saknar bl.a. flera av de säkerhetssystem som överensstämmer med IAEA:s säkerhetsnormer. Aggregaten 5-8 tillhör en nyare generation som har anpassats för att uppfylla IAEA:s rekommendationer. Vid den svenska expertgruppens besök i Greifswald var aggregaten 2 och 3 avställda för säkerhetsöversyn av bl.a. reaktortankarna. Provdriften vid aggregat 5 var stoppad i avvaktan på att en pågående säkerhetsgranskning av eloch reglersystemen i reaktorn skulle utvärderas. DDR:s representanter bekräftade för expertgruppen att aggregaten 1-4 inte uppfyller dagens internationella säkerhetsrekommendationer. Däremot underströk man att aggregaten 5-8 skulle komma att hålla en internationellt tillfredsställande säkerhetsnivå genom de åtgärder man beslutat om och som för närvarande genomförs vid dessa. Den 9 januari i år lämnade SKI och SSI till mig en rapport över säkerhetsoch strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken. Rapporten utgjorde en redovisning av ett updrag från regeringen. I rapporten framhåller SKI bl.a. att det finns anledning att anta att sannolikheten för ett haveri med allvarlig härdskada är åtminstone lika stor för de utländska reaktorerna som för de svenska. Skulle ett sådant allvarligt härdhaveri inträffa i en utländsk reaktor är dock risken för stora utsläpp stor, eftersom många av dessa reaktorer endast i begränsad omfattning har konsekvenslindrande system. Bl.a. saknar flera av dem egentlig inneslutning och anordningar för filtrerad tryckavlastning. Enligt SSI skulle eventuella utsläpp kunna ge stråldoser på lägre nivå i hela Sverige med konsekvenser för jordbruk, jakt, fiske och rennäring och kanske höga kollektivdoser till den svenska befolkningen. Stråldoser på mellannivå, som kräver mångårig utrymning, skulle kunna beröra stora delar av sydligaste Sverige efter en olycka i Greifswald och andra nordtyska reaktorer eller Mellansverige efter en olycka i Olkiluoto i Finland. I betänkandet , Samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor, redovisar utredningen om kärnkraftsberedskapen vissa slutsatser beträffande konsekvenser i Sverige av en kärnkraftsolycka utomlands. Det finns redan i dag en utbyggd beredskapsorganisation mot olyckor med radioaktiva utsläpp i landet. Enligt räddningstjänstlagen är det länsstyrelserna som svarar för räddningstjänsten vid en eventuell olycka. Vid samtliga länsstyrelser finns därför en grundberedskap. Länsstyrelserna i län med kärnkraftverk har mer omfattande beredskap. Dessa länsstyrelser skall också kunna bistå de andra länsstyrelserna. Ett system med 26 automatiska mätstationer finns i drift för registrering och larm vid onormala strålnivåer. SST kompletterar för närvarande detta mätsystem med ytterligare fem stationer som skall utplaceras företrädesvis i Sydsverige. I det nämnda betänkandet ”Samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor” förelsås vidare en rad åtgärder för att ytterligare förbättra beredskapen. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. När remissbehandlingen är klar kommer regeringen att ta ställning till vad som behöver göras. I Sverige ställer vi utomordentligt höga krav på säkerheten i våra egna kärnkraftverk. Bl.a. har vi ställt kravet att varje svensk reaktor skall vara föremål för en fullständig säkerhetsanalys och utvärdering minst vart tionde år, detta för att förvissa oss om att säkerhetsnivån även i de äldre reaktorerna uppfyller de krav som ställs i dag. Vi förväntar oss självfallet också att motsvarande höga krav ställs inom andra länders kärnkraftsprogram. Inom ramen för IAEA:s reaktorsäkerhetsarbete verkar Sverige därför för närvarande för att få till stånd internationella rekommendationer om återkommande säkerhetsgranskningar av alla reaktorer i drift. Liknande arbete drivs också inom OECD:s kärnenergiorgan NEA. Sverige har också stött ett förslag från bl.a. Holland och Sovjetunionen om att hålla en internationell kärnsäkerhetskonferens i IAEA:s regi under nästa år. Vi avser att aktivt delta i förberedelsearbetet för denna konferens och att verka för att den skall bli framgångsrik. Vid en sådan konferens bör enligt min mening även frågor om kärnsäkerheten i Östersjöområdet tas upp till behandling. Jag vill också understryka att vi från svensk sida konsekvent driver linjen att kärnkraftverk, för att få drivas, skall uppfylla minst de säkerhetskrav som fastlagts internationellt. Denna uppfattning framförs i våra internationella kontakter och har även framförts till DDR:s myndigheter. När det till sist gäller avstängningstakten för de svenska kärnkraftverken, utöver vad som redan fastställts, erinrar jag om att regeringens förslag i denna fråga kommer att föreläggas riksdagen til! hösten.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret på interpellationen. Håkan Hansson, som är en av interpellanterna, beklagar naturligtvis mycket starkt att han inte har tillfälle att delta i den här debatten. Interpellationen ställdes för två månader sedan, den 17 januari. Sedan har besvarandet uppskjutits tre gånger på statsrådets initiativ. Till sist fastställ des en dag för avlämnande av svar då Håkan Hansson var förhindrad att ta emot det. Detta beror på speciella omständigheter, något som både han och jag är medvetna om. Det har förelegat sjukdom och det har varit regeringskris bl.a. Det är väl därför acceptabelt att en sådan situation kan uppstå. Men jag vill understryka, herr talman, att det inte är godtagbart att man under normala omständigheter först på statsrådets begäran uppskjuter besvarandet av en interpellation och sedan bestämmer en dag för avlämnande av svar då interpellanten redan från början klargör att han inte kan delta i debatten. Det är tråkigt att det blir på det här sättet, men jag skall försöka fylla hans kappa så gott jag kan. Låt mig först konstatera att det allvarligaste hotet från kärnkraften i Sverige mot miljö och folkhälsa naturligtvis kommer från reaktorerna i Sverige i den meningen att om en verkligt stor olycka skulle inträffa så blir konsekvenserna desto större om det är fråga om svenska reaktorer. Av svaret framgår litet vad utsläpp på låg nivå och mellannivå egentligen innebär. När man talar om låg nivå handlar det alltså om utsläpp som drabbar de areella näringarna i hela landet — och därmed naturligtvis slår hårt mot vår livsmedelsförsörjning och hela vår miljö. Dessutom kan det ha betydelse från folkhälsosynpunkt. När man talar om utsläpp på mellannivå handlar det alltså om utsläpp som leder till att betydande områden måste utrymmas för flera år framöver. Vad utsläpp på hög nivå skulle innebära nämns inte i svaret, men det är klart att det då handlar om verkligt allvarliga konsekvenser. Det här är någonting som vi har anledning att beakta. Samtidigt är vi medvetna om att de svenska reaktorerna vid en internationell jämförelse håller hög säkerhetsstandard. Risken för att en verkligt stor olycka med utsläpp ut till naturen skulle inträffa i en svensk reaktor är alltså lägre än när det gäller många andra reaktorer i världen. Därför är det viktigt att vi inte riktar intresset enbart mot de svenska reaktorerna utan också mot dem som omger oss. Vi har länge känt betydande oro för reaktorsäkerheten i framför allt Östeuropa. Den allmänna ineffektivitet som kännetecknat de östeuropeiska ekonomiska och politiska systemen har ju också haft betydelse på det här området. Med den nya öppenheten vet vi också mer om dessa reaktorer. När Tjernobylolyckan inträffade tog den ju oss i viss mån med överraskning. Nu vet vi mer om vilka hot vi utsätts för från grannskapet på andra sidan Östersjön. Då är det viktigt att vi inskrider på ett kraftfullt sätt. Vi vet nu att det var mycket nära att en stor olycka inträffade i Greifswald, och om vindförhållandena då hade varit ogynnsamma skulle det ha drabbat södra Sverige, ett av vårt lands mest tättbefolkade områden, mycket allvarligt. Det har vidtagits åtgärder för att följa upp detta, och det redovisade också Birgitta Dahl förtjänstfullt i svaret. Men det är ändå litet oklart hur regeringen nu tänker gå vidare. Såvitt jag förstår så är det fullständigt oacceptabelt för Sverige att reaktorerna 1-4 i Greifswald får sättas igång om man inte förser dem med en bra reaktorinneslutning, filteranläggningar osv. Det är väl också tveksamt om de ytterligare reaktorer som nu är under uppförande i Greifswald fyller sådana säkerhetskrav att vi kan anse att det är godtagbart. Såvitt jag har fått mig bekant så finns det i varje fall inga filteranläggningar, även om man har försett dem med reaktorinneslutningar. Vi har även anledning att känna betydande oro inför t.ex. reaktorn i Ignalina i Litauen, och det gör ju också litauerna själva. Jag noterar att regeringen driver denna fråga internationellt som Birgitta Dahl redovisade, men det skulle vara intressant att få det litet mer preciserat, att få reda på vilka krav som den svenska regeringen ställer på DDR:s regering. Har vi klart uttalat att vi kräver att reaktorerna 1-4 i Greifswald inte tas i drift om de inte byggs om så att de uppnår den standard som vi har rätt att kräva, vilket måste vara att de skall ha inneslutningar av godtagbart slag och att de bör vara försedda med filteranläggningar? Finns det en systematik undersökning av hur situationen är i de övriga reaktorerna i vårt grannskap, dvs. de som kan innebära betydande konsekvenser för Sverige om det skulle hända en olycka? Vilka konkreta krav ställer den svenska regeringen på regeringarna i Polen, Sovjetunionen osv. för att se till att vi inte utsätts för hot? Tas dessa risker med ordentligt i den beredskapsplanering som finns? Vidtar man extra åtgärder med hänsyn till risken för utsläpp från grannländer?

Herr talman! Jag ber att få tacka miljöministern för det utförliga svaret på den interpellation som ursprungligen ställts av Kurt Ove Johansson. I motsats till Pär Granstedt så känner jag inte något behov av diskussioner om formfrågor. Det kan finnas anledningar till att svar dröjer, och när de blir så utförliga som detta är det bra. Det är sakfrågan som måste vara det intressanta. Låt oss ägna tid och kraft åt den. Bakgrunden till interpellationen är de synnerligen oroväckande uppgifter som förekommit i såväl svenska som utländska massmedia om allvarliga brister i både konstruktion och säkerhetssystem vid östtyska kärnkraftverk belägna inom ett avstånd på ungefär femton mil från Sveriges kust. Det i sammanhanget uppmärksammade kärnkraftverket Lubmin, nära staden Greifswald, ligger inom ett avstånd från den skånska kusten som t.o.m. är mindre än det område som utrymts till följd av kärnkraftshaveriet i Tjernobyl i Sovjetunionen. Det som förorsakat den största oron bland människor är uppgifter om att det vid en eventuell olycka i Lubmin skulle dröja mindre än fem timmar innan det radioaktiva utsläppet når den skånska kusten. Samtidigt har det hävdats att det skulle kunna bli nödvändigt att utrymma hela det skånska landskapet om vissa olyckliga omständigheter beträffande vindoch nederbördsförhållanden skulle råda vid olyckstillfället. Efter ett kärnkraftshaveri som det i Tjernobyl som inneburit så allvarliga och omfattande konsekvenser även för vårt land, har nog många levt i föreställningen att beredskapen för dylika olyckor skärpts väsentligt i Sverige. Intrycket är nog trots allt att så inte tycks vara fallet. Vid kontakter med länsstyrelsen i Malmöhus län har det bl.a. framkommit att den grundberedskap och de basresurser som finns har byggts upp med hänsyn till risken för ett kärnkraftshaveri vid Barsebäck i Skåne. Denna beredskapsorganisation har i och för sig visat sig fungera väl vid de övningar som genomförts. Någon planering som särskilt beaktar riskerna för kärnkraftshaveri i t.ex. Östtyskland tycks dock inte finnas. Jag vill gärna säga att Birgitta Dahls svar på interpellationen på flera punkter skingrar oklarheter som hittills rått om vår beredskap mot kärnkraftshaverier och samtidigt också markerar en klar vilja att förbättra beredskapen. Jag kan också notera att länsstyrelsen i Malmöhus län nu gjort en framställning hos statens räddningsverk med begäran om överläggningar om ett bättre informationsutbyte mellan bl.a. strålskyddsinstitutet och kärnkraftsinspektionen samt de både länsstyrelserna i Skåne. Detta är gott och väl, men kvar står ändå intrycket att samspelet mellan olika myndigheter måste förbättras ytterligare om vi skall lyckas att till människors berättigade oro och öka trovärdigheten för våra möjligheter att upprätthålla en rimlig beredskap vid eventuella kärnkraftshaverier som kan inträffa i vårt närområde. Det är också angeläget att den svenska regeringen håller en löpande och öppen dialog med de östtyska myndigheterna och skärper kraven på de säkerhetsåtgärder som behövs för att trygga säkerheten även i vårt land. Det ömsesidiga avtal som i dag finns mellan Sverige och Östtyskland vad avser larm vid en eventuell kärnkraftsolycka tycks inte vara tillräckligt långtgående om man skall döma efter uppgifter från myndigheterna om att man befarar att östtyskarna faktiskt inte larmat inom acceptabel tid då incidenter bevisligen har inträffat. Det är mot denna bakgrund mycket bra att Birgitta Dahl nu aviserar att överenskommelse nu träffats om att ytterligare stärka informationsutbytet kring händelser vid kärnkraftsanläggningar i resp. land.

Slutligen tycker jag att det är utomordentligt viktigt att Sverige nu utnyttjar de möjligheter som öppnats i bl.a. Östtyskland för svensk hjälp och investeringar i miljöförbättrande åtgärder.

Herr talman! Jag vill också tacka Birgitta Dahl för svaret. Det är intressant när det går litet tid från det att interpellationerna ställs till dess de blir besvarade. Det är knappt två månader sedan den största uppmärksamheten tilldrogs de östtyska kärnkraftsaggregaten utanför Greifswald. Det skrevs spaltmeter efter spaltmeter i internationell press och i svensk press. Kärnkraftens säkerhetsfrågor var i blixtbelysning igen. Detta berörde Sverige och Danmark. I Sverige berörde detta framför allt Sydsverige, dvs. Skåne och angränsande landskap. Men det är alltså fråga om en blixtbelysning. Intresset flammade upp för att sedan sjunka undan igen. Opinionsmätningar i den svenska allmänheten om villigheten att avstå kärnkraften i det här landet visar att man inte har tagit något större intryck av de orossignaler som har kommit från Östeuropa. Det har åtminstone inte kopplats ihop med den svenska kärnkraften. Den oro som flammade upp efter Harrisburgoch Tjernobylhändelserna har också sjunkit undan. Detta är på många sätt oroväckande. Men det är ingenting som vi politiker kan rätta oss efter. Vi måste följa upp och påverka händelserna. Här rör det sig om ett internationellt hot. Radioaktiva utsläpp förs vidare med vinden. De respekterar inga gränser. Om en olycka skulle inträffa i Östtyskland, Litauen, Finland eller Sovjetunionen under ogynsamma förhållanden, skulle det innebära katastrofer för de angränsande länderna, bl.a. för Sverige. När det gäller anläggningarna utanför Greifswald har det redan nämnts att stora delar av Danmark, Skåne och södra Sverige skulle drabbas mycket hårt. Troligen skulle områden behöva utrymmas, och det skulle finnas en risk för att de skulle vara obeboeliga för en överskådlig framtid. Mot denna bakgrund tycker jag att det svar Birgitta Dahl har gett, trots att det är omfattningsrikt, är ganska magert, åtminstone när det gäller konkreta åtgärder och utfästelser. Hon konstaterar att aggregaten 1—4 i Greifswald inte uppfyller dagens internationella säkerhetsrekommendationer. Möjligtvis kommer de reaktorer som är under uppförande och som provkörs att uppnå tillfresställande säkerhetsnivå. Jag tycker att detta andas tveksamhet. Vad betyder detta egentligen konkret? Hur har regeringen agerat på dessa uppgifter? Finns det ett krav från den svenska regeringen till den östtyska att man inte anser att reaktorerna 1—4 skall tas i drift förrän de är anpassade till internationell standard? Hur har regeringen reagerat här? I en rapport från SKI och SSI sägs det att sannolikheten för allvarlig härdskada är åtminstone lika stor för utländska reaktorer som för de svenska. Vad innebär detta? Innebär det att de är så säkra som vi har hört att de svenska är? Eller är detta ett ifrågasättande av säkerheten i de svenska reaktorerna? Eftersom reaktorerna i Greifswald inte är unika — det finns liknande anläggningar i andra Östersjöländer, som är i drift eller under uppförande — och eftersom olyckorna och utsläppen inte accepterar några gränser, finns det stor anledning att ta ett samlat grepp om problemet — och göra det snart. Jag och vpk har föreslagit ett svenskt initiativ till en Östersjökonferens om energi, miljö och säkerhet. Jag gör det mot bakgrund av den anläggning som är under uppförande i Polen utanför Gdansk. Den har inte fått lika stor uppmärksamhet här som reaktorerna i Greifswald. Den polska miljörörelsen har reagerat mycket starkt mot anläggningen utanför Gdansk. Även den danska regeringen har reagerat mycket starkt. Man har i samband med löfte om miljöbistånd till Polen uttryckt sin oro och erbjudit hjälp att upprätta energiplaner utan kärnkraft och med starka miljöhänsyn. Jag tycker att Sverige har ett lika bra utgångsläge som Danmark att ta intiativ i dessa frågor. Vi i Sverige har beslutat att avstå från egen kärnkraft, dvs. att avveckla den kärnkraft vi har. Vi är inblandade genom att vi själva har anläggningar som berör grannländerna. Jag tänker då i första hand på Barsebäcksverket. Vi har en utvecklad energiforskning som kan vara till nytta för länderna kring Östersjön. Eftersom det finns anläggningar som är under konstruktion och som inte är i drift, finns det all anledning att reagera snabbt och att ta de initiativ som jag har efterlyst om en Östersjökonferens.

Herr talman! Det är inte ofta som jag är överens med och berömmer Birgitta Dahl, men i det här fallet måste det faktiskt bli så. Jag tycker att det svar som hon i dag har lämnat på de tre interpellationerna är korrekt, sakligt och diplomatiskt riktigt. Detta svar har på ett bra sätt klargjort att vi inte, som vissa hävdar, kan bestämma över hur andra länder internt skall agera. Rolf L Nilson! Det som vi nu talar om är reaktorer i Östtyskland. Rolf L Nilson refererar till artiklar i Der Spiegel, en tidning som tidigare hade sämsta tänkbara anseende och som kommunister för fyra till fem år sedan menade stod för det osannaste av det osanna. I dag står den plötsligt för höjden av all sanning. Vi har också hört hur kommunister år efter år från denna talarstol har poängterat att man i länder och i samhällssystem där ”folket” bestämmer har saker och ting under kontroll och att det där inte inträffar några oegentligheter. När korthuset Östeuropa nu rasar kan vi se att det där verkligen har hänt och händer många oegentligheter. Rolf L Nilson talade också om olyckor. Olyckor är otrevliga, men det intressanta är inte olyckan i sig utan vilka konsekvenser en olycka får. Rolf L. Nilson framhöll att det kan inträffa ett haveri vid ett svenskt kärnkraftverk, men det är totalt utan intresse. Vad som är intressant är vilka konsekvenser en sådan olycka eventuellt får. Pär Granstedt sade att vinden låg fel när haveriet i Östeuropa inträffade. Jag har inte med förstoringsglas skärskådat alla tidningar eller följt rapporteringen i alla massmedia, och jag vill därför fråga Pär Granstedt var man fick de av honom utmålade konsekvenser som skulle ha inträffat, om vinden hade legat mot Sverige. Eller var det vid det tillfället helt vindstilla? Jag trodde att Pär Granstedt, som anses vara en sansad politiker, skulle vara främmande för att använda den typen av argument. Jag har faktiskt inte, Pär Granstedt, i något av medierna lyckats finna uppgifter om sådana enorma konsekvenser av den här olyckan. De hade i och för sig kunnat inträffa, men så var inte fallet. Man bör inte i onödan använda en sådan terminologi i debatten. Herr talman! Till sist: Vi är alla överens om att kärnkraften fel använd kan orsaka enorma katastrofer, men med det sätt som vi använder kärnkraften på i Sverige och med de säkerhetssystem som vi har borde vi kunna stå som ett föredöme för många andra länder. Jag är uppriktigt sagt glad över att statsrådet Dahl har tagit initiativ till att vi internationellt skall vidarebefordra den kunskap som vi i Sverige har om kärnkraften. För att vi skall kunna behålla ekonomisk, social och kulturell välfärd måste vi i Sverige ha kärnkraften. Några alternativ finns inte. De kommer kanske, men i nuläget finns de faktiskt inte.